Herr talman! Jag har sett mig nödsakad att begära ordet så här inledningsvis i debatten därför att jag har upplevt att det fortfarande finns en och annan som tror att den här propositionen innebär att det nu skall bli fritt fram för spridning av kemiska medel från luften. Jag är angelägen om att slå fast att så inte är fallet. Den särskilda lag om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luften som regeringen nu föreslår upphävd, tillkom innan vi hade fått den nya lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor. Denna lagstiftning ger oss möjlighet att i ett sammanhang pröva både farligheten hos ett ämne som sådant och sättet för spridningen av ämnet. Enligt regeringens uppfattning är det viktigt att vi har denna möjlighet till en samlad bedömning av de olika risker, både för människan och för miljön, som kan föreligga vid användningen av ett kemiskt medel, och att det samtidigt finns möjlighet att föreskriva de begränsningar när det gäller t.ex. sättet för spridning av medlet som behövs för att eliminera riskerna. I produktkontrollnämnden, som har att göra denna samlade prövning, finns representanter för naturvårdsverket, arbetarskyddsstyrelsen, livsmedelsverket, konsumentverket och socialstyrelsen, dvs. alla de myndigheter som var och en inom sitt område har ett ansvar för skyddet av människors hälsa och av miljön. I nämnden sitter också representanter för de stora löntagarorganisationerna. Genom bl.a. sin sammansättning har nämnden möjlighet att utnyttja all den sakkunskap vi i varje särskilt — Nr 95 fall har tillgång till när det gäller att bedöma olika kemiska medel. Torsdagen den Den utredning som gjorts om spridning av kemiska medel och den 29 maj 1975 remissbehandling som skett av utredningens förslag har visat att det från arbetarskyddssynpunkt kan vara en fördel att välja spridning från Förbud mot luften i stället för spridning från marken, eftersom arbetarna i det senare = spridning av fallet utsätts för betydligt närmare kontakter med större koncentrationer — bekämpningsmedel av medlen. från luften Med den nuvarande lagen om förbud mot spridning från luften finns inte de möjligheter som enligt regeringens uppfattning bör finnas att få med dessa arbetarskyddssynpunkter i totalbedömningen av ett bekämpningsmedel och hur det skall användas. En prövning som helt sker enligt lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor ger däremot dessa möjligheter att också ta mer hänsyn till arbetarskyddssynpunkterna när det gäller sättet för spridningen av olika medel. Det har varit avgörande för regeringens ställningstagande i denna fråga. Får jag så, med anledning av vad som sagts i utskottsbetänkandet om önskvärdheten av utförligare kommentarer i propositionen till de ändringar i kungörelsen som avses genomföras om riksdagen bifaller regeringens förslag, först och främst understryka att det är min bestämda uppfattning att spridning av bekämpningsmedel endast skall tillåtas under förutsättning att alla tänkbara skyddsåtgärder vidtas. Som exempel på ändringar i kungörelsen som reglerar dessa frågor vill jag nämna föreskrifter om skyldighet att på olika sätt, dvs. genom bl.a. anmälan till lokala myndigheter och genom annonsering i ortstidningar, informera om att spridning kommer att ske. Bestämmelser om tillståndsplikt för yrkesmässig spridning kommer att införas. Det ankommer vidare på produktkontrollnämnden att utfärda detaljföreskrifter för hanteringen av medlen i olika avseenden. Sammanfattningsvis vill jag sålunda slå fast att ett upphävande av lagen om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luften bara innebär att prövningen av dessa medel och sättet för deras spridning görs i ett sammanhang av en och samma myndighet, vilket bl.a. innebär ökade möjligheter att tillgodose arbetarskyddssynpunkter i den totala bedömningen. Jag har tyckt att det var angeläget, herr talman, att jag fick tillfälle att göra dessa deklarationer och detta förtydligande i början av debatten.

Herr talman! De förtydliganden som herr jordbruksministern har gjort här tror jag också är värdefulla för debatten. Vi som i utskottet sysslat med frågan har redan i förväg haft de här bedömningarna klara för oss. Jag har inte heller på några punkter anledning att argumentera mot det som statsrådet sagt här. Jag hade alltså inte tänkt göra något angrepp på dessa punkter, men det kan ju hända att någon annan har den avsikten. Möjligen skulle jag vilja ställa en fråga: Innebär statsrådets formulering 71 rörande den prövning av medel som skall ske i produktkontrollnämnden, att nämnden rent av kan förbjuda användningen av fenoxisyror som preparat? Att man kan omgärda hanteringen med föreskrifter och att man bör göra detta är helt klart och helt korrekt. Däremot skulle det nog vara fel att inge någon den föreställningen att produktkontrollnämnden rent av skulle förbjuda fenoxisyror som bekämpningsmedel. Det tror jag knappast att nämnden skulle göra. Vi fick ju det första förbudet redan våren 1970, när det utfärdades ett allmänt förbud mot spridning från luften av fenoxisyror. Den gången var det ju en mycket intensiv debatt i vårt land, och den myndighet som då handlade frågorna — statens giftnämnd — var inte heller enig. Det var ett majoritetsbeslut som låg bakom förbudet, och fyra ganska så framstående och ganska högljudda reservanter hörde av sig i den allmänna debatten efteråt. I november 1970 föreslogs av en arbetsgrupp inom giftnämnden ett totalförbud mot spridning av gifter från luften. Det gällde alltså inte bara fenoxisyror utan över huvud taget spridning av bekämpningsmedel från luften, även över åkermark. Dock var giftnämnden redan vid det tillfället relativt tolerant, det gavs redan från början generell dispens för ett tiotal bekämpningsmedel när det gällde spridning över åkermark. Det var fråga om bekämpningsmedel som ansågs mycket väsentliga och svåra att undvara. Men redan detta beslut innebar att antalet bekämpningsmedel reducerades på ett mycket tillfredsställande sätt och att medlen blev ganska få. Vi fick sedan en rätt intensiv debatt kring då gällande förbud mot spridning av fenoxisyror i skogen. Jag vill gärna säga att den debatten var präglad av mycken oberättigad ängslan, av en mängd felaktigheter och av okunnighet. Man talade om händelseförlopp och förgiftningsfall trots att man i regel inte hade saklig eller vetenskaplig dokumentation. Man blandade in i debatten vad som hände i Vietnamkriget, och det var högst felaktigt, eftersom de fenoxisyrapreparat som användes i Vietnam var av annan karaktär än dem vi använder i skogen här hemma. I Vietnam användes det s.k. 2,4,5-T-preparatet som har betydande inslag av dioxiner och där det är fråga om de svåraste förgiftningsmomenten. Detta använder vi inte här hemma. Nåja, förbudet mot spridning av fenoxisyror från luften över områden, där allmänheten ovetande kunde komma i kontakt med dessa bekämpningsmedel, gällde i princip tills ytterligare kunskap hade vunnits av giftnämnden. År 1972 ansåg giftnämndens majoritet emellertid att sådan ytterligare kunskap hade vunnits och att man då kunde upphäva förbudet. Minoriteten, däribland ordföranden och nämndens s.k. parlamentariska inslag, dvs. de båda riksdagsmännen, reserverade sig. Sedan kom produktkontrollnämnden så småningom. Där fick inte parlamentariker vara med, utan nämnden utgörs, som statsrådet sade, av fem generaldirektörer. Kort därefter, efter det att förslaget kommit från giftnämnden men innan förslaget om upphävande den gången hade trätt i kraft, gick emel Nr 95 lertid socialministern reservanterna till mötes genom att lägga propo Torsdagen den sitionen 1972:23. Där förklarade socialministern att majoriteten i gift 29 maj 1975 nämnden gjort en felbedömning och att det fanns anledning till en särskild lag om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luften = Förbud mot över mark som inte kunde betraktas som åkermark. Den lagen togs av — spridning av riksdagen med stor majoritet, och det är den som gäller i dag. bekämpningsmedel I beslutet ingick också ett uppdrag till regeringen att göra en mera = från luften omfattande utredning av frågan. Under 1974 har denna utredning med parlamentariskt inslag lagt fram ett omfattande utredningsmaterial. Slutsatsen är att man nu anser sig ha vunnit tillräcklig kunskap för att upphäva den särskilda lagen, och att man i den nya produktkontrollnämnden — resultatet av miljökontrollutredningens arbete — har möjligheter att hålla denna hantering under kontroll. Den slutsatsen har också dragits i den proposition vi nu behandlar, och utskottets majoritet har gått på ett upphävande av lagen. Vi är dock några reservanter som anmält en mot utskottsmajoriteten avvikande mening. Produktkontrollnämnden säger i sitt remissvar att på vetenskapens nuvarande grund kan man betrakta fenoxisyrorna som acceptabla i skogen. Vi bör heller inte överdramatisera frågan. Det är dock en mycket ringa spridningsmängd det handlar om, även om det skulle finnas små vattendrag inom det besprutade området. För att inte bli missförstådd vill jag alltså betona att jag är helt på det klara med att det handlar om mycket ringa spridningsmängder. Vad gäller förändringen av floran vill jag referera till en personlig erfarenhet som jag tycker rätteligen bör vara med i en sådan här diskussion. I jordbruket är man för rationell produktion nödsakad att använda fenoxisyrapreparat. De är inte av den farliga arten utan av en annan art som har andra benämningar. Man använder dem i princip vartannat år på all åkerjord. Bara det är en väldig skillnad mot att använda preparatet vart hundrade år i skogen. Men vartannat år, när man i jordbruket inte kan göra bekämpningen på grund av att man har tvåhjärtbladiga växter, t.ex. raps och sockerbetor, finner man en enorm rikedom av de växter fenoxisyrorna bekämpar åren däremellan. Ett 30-tal tvåhjärtbladiga växter kan täcka marken totalt. Man upphör aldrig att förvånas över denna enorma överkapacitet som naturen har att rehabilitera sig. Jag nämner detta för att i förväg undanröja resonemanget att en bekämpning i skogen vart hundrade år skulle nämnvärt påverka floran på lång sikt. Den rehabiliterar sig mycket snabbt, och påverkan blir mycket temporär. Man har talat om skador för renskötseln och om förgiftningsrisker. Jag vill inte bagatellisera riskerna. Men det är dock så att all halm som i vårt land äts av korna är bekämpad med fenoxisyror. Några förgiftningsrisker eller rester av bekämpningsmedel går inte att finna i de sam 13 manhangen. Det är därför svårt att förstå att det skulle kunna vara några förgiftningsrisker i renbeteslanden. Däremot är jag helt på det klara med att man genom besprutning med fenoxisyror gör intrång på renbetet på så sätt att man tar bort fodret; genom besprutningen förändras de gröna bladen till vissnade löv. På det sättet påverkar besprutningen renskötseln. Jag har sagt detta, herr talman, därför att jag tycker att man inte skall överdriva riskerna. Man bör i stället ha så mycket vetenskapligt underlag som möjligt för sitt ställningstagande. Men, herr talman, några tunga remissinstanser — Kommunförbundet, socialstyrelsen, vars generaldirektör är en av ledamöterna i produktkontrollnämnden, Samernas riksförbund och Svenska naturskyddsföreningen — tycker att man kunde ha skyndat litet långsammare. Vi är några ledamöter i utskottet som reserverat oss för den ståndpunkten. Vi tycker att det hade räckt med att i dag ta ett första steg i stället för att helt upphäva förbudslagen. Man hade, som beskrivs i de båda reservationerna, kunnat ge möjligheter till dispens för sådana projekt där man på ett tillfredsställande sätt kan dokumentera det oundgängliga behovet, fribelägenheten och allt som kan behövas. Därmed hade naturvårdsenheten i länet haft möjligheter att bedöma det enskilda fallet med hänsyn till vissa givna normer. Nu säger kanske någon att det hade varit att införa administrativt krångel, och det är klart att det hade medfört visst administrativt besvär. Men jag vill då påminna om =— för att liksom herr statsrådet försöka att i förväg bemöta eventuella frågor — att vi nyligen fattade ett riksdagsbeslut om att all avverkning skall anmälas. Vi fick då besked om att det inte skulle innebära något administrativt krångel. Det kan då knappast heller vårt förslag göra, som gäller så mycket färre fall. Vi reservanter tror att vi med reservationens förslag hade kunnat få ett mer välavvägt beslut, som innebär en bibehållen trygghet för allmänheten, en trygghet som allmänheten har rätt att kräva av politikerna. Jag medger gärna att människors ängslan för dessa preparat tidvis är överdriven och överdramatiserad. Men den finns där, och man kan inte underlåta att ta hänsyn till den. Det finns människor som av blotta förskräckelsen tror sig vara sjuka och som faktiskt blir sjuka av den rädslan. Med ett dispensförfarande hade man, tror jag, kunnat öppna en möjlighet för myndigheterna att i enskilda och välbetänkta, riskfria fall — sådana finns det många -— ge tillåtelse för bekämpningsmedelsspridning. Till sist, herr talman, skulle jag bara vilja anföra några synpunkier på ett par motioner. Man talar i några motioner om resistensbiologisk forskning och biologiska metoder. Jag måste då säga att det ingenting har att göra med bekämpning av björksly. Det är mycket intressant när det gäller bekämpning av växtskadegörare och växtsjukdomar, men när det gäller att bekämpa björkträd kan jag inte tänka mig att de biologiska eller resistensbiologiska forskningsprojekten är särskilt meningsfulla. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt till utskottets hemställan.
Nr 95 Herr talman! Herr Larsson i Borrby ställde en direkt fråga till mig, Torsdagen den om det var möjligt för produktkontrollnämnden att fatta beslut om att 29 maj 1975 förbjuda fenoxisyror eller andra bekämpningsmedel. Det förhåller sig så, att den ändring i lagstiftningen som vi nu vidtar inte ändrar någonting Förbud mot därvidlag. Det är alltså möjligt för produktkontrollnämnden att hantera — Spridning av hela frågan, dvs. besluta om dels vilka medel som skall tillåtas, dels bekämpningsmedel på vilket sätt de får spridas. Avsikten med förslaget har varit att få en — från luften gemensam prövning av hela frågan i ett sammanhang. Det är riktigt som herr Larsson i Borrby säger att några remissinstanser har haft den inställningen, att man kanske borde skjuta litet på beslutet. Motiveringen för detta har — t.ex. för socialstyrelsen — varit de psykologiska effekter som det kan medföra att människor känner sig oroade —- fastän som herr Larsson i Borrby sade, de egentligen inte skulle behöva vara det — därför att förbudet nu upphävs.

Jag tycker nog därför att de psykologiska skälen väger lika tungt i det ena sammanhanget som i det andra. Jag vill alltså än en gång markera — jag hoppas att herr Larsson och jag är överens på den punkten — att slopandet av lagen om förbud mot spridning från luften inte ändrar någonting av den reella tryggheten i sammanhanget. Prövningen av hela frågan kommer att ske i produktkontrollnämnden. Detta har enligt regeringens sätt att se bara ökat möjligheterna att ta hänsyn till arbetarskyddssynpunkterna vid den totala bedömningen, och det har vi ansett vara utomordentligt angeläget.
Herr talman! Jag ber att få tacka för jordbruksministerns beredvillighet att genast besvara den direkt ställda frågan. Jag har heller inte anledning att på någon punkt göra invändningar mot det anförande som statsrådet nu hållit, utan jag ställer mig tvärtom gärna bakom det mesta av hans formuleringar. Jag ville dock med min fråga markera att eftersom produktkontrollnämnden i sitt remissvar har anfört att man på vetenskapens nuvarande grund får anse fenoxisyran som acceptabel i skogen, vore det felaktigt att mot den bakgrunden inge allmänheten förväntningen, att man skulle 75 kunna förbjuda användningen av fenoxisyra. Detta verkar inte särskilt sannolikt — det har ju statsrådet inte heller hävdat, vilket finns anledning att understryka.
Herr talman! Jag vill bara markera, för att inga missförstånd skall uppstå, att jag här i riksdagen inte nu talar om hur man skall behandla något kemiskt medel utan att hanteringen av den frågan skall ske i produktkontrollnämnden, som har att fatta beslut på den punkten.

Herr talman! Med anledning av regeringens proposition nr 99 har motionen 2135 väckts av några vpk-ledamöter med mitt namn först. I motionen yrkas att den särskilda lagen nr 123 år 1972 om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luften, som i propositionen föreslås bli upphävd, skall gälla även i fortsättningen. Motioner med likartat innehåll har också väckts av representanter för andra partier. Vi menar i motionen att grunden för all lagstiftning måste vara att bestämmelserna och dessas tillämpning är förankrade i folkets breda lager. Det menar vi måste gälla även i det fall då experter anser sig kunna presentera ett faktaunderlag som kan ligga till grund för beslut som skulle gå emot en folkopinion. Den hittills gällande särskilda lag som förbjuder spridning av bekämpningsmedel från luften över andra områden än åkermark tillkom efter en stark folkopinion mot sådan spridning från luften. Denna lags tillkomst hälsades med tillfredsställelse av den medvetna miljöopinion som bidrog till dess tillkomst. Det finns knappast något som tyder på att denna breda folkopinion nu skulle vara beredd att acceptera ett upphävande av den särskilda lagen, som uttryckligt förbjuder spridning från luften. Propositionens förslag om upphävande av den särskilda lagen grundar sig på en utredning som kom fram till att den borde kunna upphävas och att regleringen på detta område skulle kunna göras enligt lagen om hälsooch miljöfarliga varor, som tillkom år 1973. I praktiken innebär det att vad som nu gäller för åkermark kommer att gälla för all spridning av bekämpningsmedel. Vi erkänner i motionen att den situation som skulle uppstå efter det att den särskilda förbudslagen upphävts är bättre än den som rådde före förbudslagens tillkomst. Dels finns nu lagen om hälsooch miljöfarliga varor att falla tillbaka på, dels föreslås i propositionen vissa åtgärder i samband med upphävandet av förbudslagen, vilka syftar till att skydda mot olägenheter. Varför har vi då gått emot att förbudslagen nu upphävs? Jo, främst av det skälet att innehållet i en lag är en sak och tillämpningen en annan. Ser man till lagtexten är lagen om hälsooch miljöfarliga varor mycket bra från miljöskyddssynpunkt. I samband med antagandet av lagen uttalade sig också riksdagen klart för att den s.k. omvända bevisföringen skulle gälla i fråga om hälsooch miljöfarliga varor. Tillämpades denna ordning strikt, skulle lagen kunna utgöra en utmärkt grund för ingri panden mot varor som kan vara till skada för människor eller miljö. Nr 95 Men tillämpningen har inte varit så strikt hittills att vi anser att det Torsdagen den ännu föreligger grund att ta bort den lag som uttryckligt förbjuder sprid 29 maj 1975 ning av bekämpningsmedel från luften. Samma mening har också flera tunga remissinstanser som har yttrat sig över utredningen. Förbud mot Utskottet anser sig kunna bifalla propositionen men har skrivit mycket — spridning av starkt om de förutsättningar som skall grunda ett hävande av den nu bekämpningsmedel gällande förbudslagen. I verkligheten är alltså skillnaden mellan utskottet — från luften och reservationen inte särskilt stor. Vid utskottsbetänkandet är också fogad reservationen 2, där det yrkas att dispensärenden skall kunna handläggas av länsstyrelserna. Den har inte direkt anslutning till vår motion, men vi anser ändå att vi kan stödja även denna reservation med den utformning som den har fått. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Jag har bara två korta frågor som jag måste få ställa till herr Israelsson. Anser inte herr Israelsson att skogsarbetarna och lantarbetarna tillhör folkets breda lager? Anser inte herr Israelsson att arbetarskyddsoch arbetsmiljösynpunkter skall få vägas in med samma tyngd som andra frågor i diskussionen om vår miljö?
Herr talman! På jordbruksministerns frågor vill jag svara att visst är det viktigt med arbetarskydd. Ur den synpunkten förordar vi självfallet en spridning från luften framför manuell spridning där man befinner sig i närheten av de medel som man sprider ut. Ur arbetarskyddssynpunkt är det naturligtvis en bättre metod att sprida från luften, men ur allmän synpunkt menar vi att spridning från luften inte är tillfredsställande — i varje fall inte tillfredsställande förankrad i folkets medvetande. Vad vi syftar till är i första hand att man över huvud taget inte skall sprida sådana här medel utan vara mycket återhållsam med det.
Herr talman! Är det inte, herr Israelsson, ändå värdefullt att man kan få väga dessa olika krav gentemot varandra vid en total bedömning, så att man inte tappar bort arbetarskyddssynpunkterna?
Herr talman! Jo, jag medger det. Men jag menar att spridning över huvud taget bör kunna ersättas med andra metoder. Man bör använda annat än gifter för att bekämpa t.ex. sly o. d. eller använda dem mycket 7” återhållsamt. Det är klart att man i alla sammanhang skall ta hänsyn till arbetsmiljön. Jag erkände redan i mitt förra inlägg att i det hänseendet kan spridning från luften, om den görs med mycket hård urskillning, vara bättre. Men spridning från luften medför, som man säger i ett av remissyttrandena, vissa olägenheter och är inte förenlig med principen om minsta möjliga ingrepp. Den synpunkten måste också vägas mot andra krav.
Herr talman! Det torde stå helt klart att spridning av kemiska bekämpningsmedel är något som oroar oss alla. Den fråga som man ställer sig varje gång det är tal om spridning av sådana medel är: Har vi tillräcklig kontroll på att medlet inte är skadligt för människor och miljö? Samtidigt är vi medvetna om att vi i vissa sammanhang behöver använda bekämpningsmedel. Det är helt klart att i den mån man anser att sådana medel kan tillåtas att spridas är spridningssättet och hanteringen av dem en viktig fråga. Det har klart framgått av jordbruksministerns inlägg att regeringens förslag i sak inte innebär att det är fritt fram för spridning av bekämpningsmedel från luften. Frågan om huruvida medlen kommer att tillåtas och sättet för hur de skall spridas kommer att avgöras av produktkontrollnämnden. Reservanterna yrkar avslag på propositionens förslag om upphävande av den särskilda lagen om spridning av bekämpningsmedel från luften. Man motiverar avslagsyrkandet med att lagen om hälsooch miljöfarliga varor är alltför ny för att vunna erfarenheter skall vara tillräckliga för att den skall kunna ersätta lagen om spridning från luften. Min kommentar till det är att om produktkontrollnämnden får förtroendet att besluta om medlens användning, bör nämnden också vara kompetent att avgöra på vilket sätt medlen skall spridas. Det bör enligt min mening vara betydligt svårare att avgöra medlens skadeverkningar eller ofarlighet än att avgöra frågan om lämpligaste spridningssätt. Reservanterna är beredda att tillåta spridning av medel som produktkontrollnämnden godkänner. Det kan t.ex. innebära att medlen sprids med handeller traktoraggregat. Ur arbetsmiljöskyddssynpunkt torde dessa spridningsformer många gånger vara långt mera oacceptabla än spridning från luften. Flera av remissinstanserna som yttrat sig över utredningsbetänkandet har framhållit att ur arbetarskyddssynpunkt är spridning från luften att föredra framför spridning från marken. Om man nu är beredd att tillåta att medel sprids, är det något inkonsekvent av reservanterna att inte lyssna på den expertis i arbetarskyddsfrågor som yttrat sig och låta produktkontrollnämnden besluta om det bästa spridningssätt som kan vara aktuellt i det särskilda fallet. Dessutom innebär spridning från marken större risk för icke önskade effekter på markfloran genom den större preparatmängd som måste an Nr 95 vändas och genom SPUCINNRSSÄNeN som innebär sämre spridningseffekter Torsdagen den och därmed större koncentration av preparaten. 29 maj 1975 Rent allmänt bör enligt utskottets mening betonas att produktkontrollnämnden, när det i förekommande fall gäller att ta ställning till frågan — Förbud mot om spridning av bekämpningsmedel, givetvis bör agera med all möjlig — spridning av försiktighet.

Nämndens för någon tid sedan fattade beslut om förbud mot användande av DDT i skogsbruket ger belägg för att man är beredd att handla med försiktighet. Det råder väl ingen tvekan om att det ur olika synpunkter måste anses föreligga ett behov av att kunna sprida kemiska bekämpningsmedel från luften. Inte minst ur skogsbrukets synpunkt har det stor ekonomisk betydelse. Från arbetarskyddsynpunkt medför spridning från luften väsentligt mindre problem än spridning från marken. Det är självfallet av största vikt att arbetarskyddsaspekterna beaktas vid beslut om spridningssättet men även att allmänheten skyddas på ett tillfredsställande sätt. Utskottsmajoriteten utgår från att sådana bestämmelser införs i kungörelsen om hälsooch miljöfarliga varor som departementschefen framhållit i propositionen och att informationsplikt införs vid alla former av spridning av kemiska bekämpningsmedel. Informationsplikten bör ha en sådan utformning att så långt möjligt allmänheten säkerställs från att ovetande komma i kontakt med kemiska bekämpningsmedel eller områden där de spritts. Utskottets ställningstagande innebär, att om upphävande av den särskilda lagen mot förbud av spridning av bekämpningsmedel från luften upphävs och produktkontrollnämndens beslut om spridningssättet framledes kommer att innebära tillåtelse till spridning från luften, skall det ske under sådana former att riskerna inte är större än vid spridning från marken. Det beslut som riksdagen nu skall fatta i anledning av propositionen gäller en principfråga, där reservanternas ställningstagande för mig är litet svårförståeligt. Man kan utgå från att om lagen om hälsooch miljöfarliga varor hade funnits vid tidpunkten för införandet av den särskilda lagen om förbud mot spridning från luften, hade den sistnämnda aldrig kommit till. Regeringen hade bara kunnat utfärda sådana bestämmelser i tillämpningskungörelsen om hälsooch miljöfarliga varor att spridning från luften hade kunnat förbjudas.

Men skillnaden blir, att i stället för att produktkontrollnämnden fattar eventuella beslut om tillåtlighet av spridning från luften, blir det länsstyrelserna som kommer att fatta dessa beslut. Jag anser nog att produktkontrollnämnden besitter större kompetens och sakkunskap för att fatta sådana beslut än länsstyrelserna. Med det dispensförfarande som reservanterna föreslår måste propositionens förslag både ur praktisk handläggningssynpunkt och ur miljöskyddssynpunkt vara bättre. Det hade varit annat om reservanterna hade gått på en klar linje om att kvarhålla ett totalförbud mot spridning från luften, men det har de inte gjort. De vill bara flytta beslutsfattandet från produktkontrollnämnden till länsstyrelserna. Utskottsmajoriteten har ansett att det är en felaktig väg att handlägga frågorna, och det har inte, herr Larsson i Borrby, administrativa skäl, utan det beror på att vi anser att sakkunskapen i dessa frågor är större hos produktkontrollnämnden än hos länsstyrelserna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkandet nr 18.

Herr talman! Herr Lindberg försöker att på ett något glidande sätt debattera en fråga som statsrådet och jag redan har stökat undan. Jag vet egentligen inte anledningen till detta. Resonemanget utgör i varje fall ingen grund för meningsfull kritik mot reservanternas ställningstagande. Produktkontrollnämnden har, som herr Lindberg säger, med all säkerhet större sakkunskap än länsstyrelserna. Det går alldeles utmärkt att påstå detta. Men fortsätt resonemanget och kom fram till resultatet att produktkontrollnämnden har den större sakkunskapen vad gäller kemisk-teknisk bedömning. Men naturvårdsenheten i länet, som man kan säga i stället för länsstyrelsen, har större lokalkännedom. Låt mig säga än en gång — det är visst fjärde gången redan i den här debatten — att produktkontrollnämnden redan i sitt remissvar klart och tydligt har sagt att den anser fenoxiättikssyran acceptabel i skogen. Då är det inte rimligt att anta att produktkontrollnämnden därefter skulle förbjuda fenoxisyror. Det betyder att en ganska allmän användning av fenoxisyror blir följden av vårt beslut i dag, om vi följer utskottsbetänkandet. Skillnaden består inte bara i att man flyttar beslutanderätten, vilket i och för sig är något positivt enligt min mening. Skillnaden mellan utskottsbetänkandet och reservationen är att den lokala myndigheten under länsstyrelsen, naturvårdsenheten, som har lokalkännedom, skulle komma att väsentligt reducera den mera generella bekämpningen. Den kommer att kunna avvisa en del projekt som knappast produktkontrollnämnden med sin brist på lokalkännedom kan lägga sig i. Därför vill jag alltjämt hävda att skillnaden mellan reservationen och utskottsbetänkandet är att reservationens innehåll innebär en betydligt reducerad areell besprutning.
Herr talman! Herr Larssons i Borrby kommentar rörande min debat Torsdagen den teknik lämnar jag därhän. Men när det gäller produktkontrollnämndens 29 maj 1975 inställning till frågan om fenoxisyrorna så har jag såvitt jag kan erinra mig inte i reservationen sett att reservanterna har menat att de skall — Förbud mot förbjudas. Spridning av Jag frågar herr Larsson i Borrby: Vet herr Larsson vilken inställning bekämpningsmedel länsstyrelserna har till detta medel? Det är väl inte så alldeles säkert = från luften att länsstyrelsernas inställning avviker från produktkontrollnämndens. Om dispensförfarandet införs kommer länsstyrelserna såvitt jag förstår ofta att tvingas inhämta produktkontrollnämndens uppfattning, och den kommer alldeles säkert att vara vägledande i de allra flesta fall. Produktkontrollnämnden har möjlighet att även om flygspridningen släpps fri undanta vissa känsliga områden. Jag tror nog det finns en tämligen betryggande säkerhet för att sådana undantag kommer att göras om det är motiverat.
Herr talman! Ingen kan väl begära att man här skall tala om i vilka fall eller i vilken omfattning naturvårdsenhetens ställningstagande skulle avvika från produktkontrollnämndens. Men, herr Lindberg, om det skulle avvika, kommer det att innebära ett mindre antal besprutningsprojekt. Det kommer aldrig att innebära ett större antal besprutningsprojekt. Om vederbörande myndighet på grund av sin lokala kännedom anser att ett projekt är olämpligt —- även om det rent formellt svarar mot det generella principbeslutet — kommer den lokala myndighetens beslut att innebära en något minskad och areellt nedbringad användning av fenoxisyror.

Herr talman! Efter många inlägg kan jag fatta mig kort. Jag vill bara framföra ytterligare någon synpunkt i anledning av motionen 2136 som jag väckt tillsammans med andra ledamöter och som ligger till grund för reservationerna. Vi har yrkat avslag på propositionen om frisläppande av flygbesprutningen. Ett sådant frisläppande kan medföra stora risker. Förhållandena är olika inom olika områden. I ett skogsområde som ligger inte alltför långt från en bebyggelse, dit vatten från skogen via rännilar når fram till källor och andra vattentäkter varifrån vatten tas till både djur och människor, är det riskabelt att använda ifrågavarande gifter. Vi tycker därför att förbudet mot flygbesprutning i princip bör vara kvar. Vi är ändå helt på det klara med att på vissa platser flygbesprutning kan ske utan olägenhet, men här bör tillståndsförfarande användas för att man skall kunna skilja ut riskabla områden. Vi är också på det klara med att det ur arbetarsynpunkt kan vara en fördel med flygbesprutning. Besprutning för hand eller från traktor m.m. är ju förenat med vissa svårigheter. Det är också klart att det vid besprutning från luften kan bli mindre giftmängd inom ett område. 81 Vi anser likväl att bästa kontrollen erhålles med ett förbud i princip och att man sedan får söka dispens när så anses nödvändigt. Jag kan aldrig föreställa mig att det blir någon större, administrativt besvärande apparat. Det är väl, som herr Larsson i Borrby sade förut, inte så många fall det kan röra sig om. Vi har tidigare fått förslag om att varje liten skogsavverkning skulle anmälas. Det skulle i så fall röra sig om mer än 200 000 anmälningar per år när det gäller skogsavverkningar. Visserligen har regeringen backat ur i detta avseende, men man vill fortfarande hålla kvar skyldigheten till anmälan efter kalhuggning av 0,5 har. Flygbesprutning kan medföra betydligt större miljörisker enligt vårt förmenande, och då kräver väl ändå konsekvensen att tillstånd bör sökas och ansökningen prövas i vanlig ordning. Det är ändå en rimlig begäran. Då kan också länsstyrelserna, i det samarbete som förekommer med kommunerna och människorna där — som har den största: ortskännedomen - ha möjligheter att bedöma de här frågorna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Den utredning, som herr Andersson i Storfors beskrev, föreslår en rad åtgärder som måste vidtas för att man skall kunna sätta i gång med flygbesprutning av skogen igen utan att människor eller natur skadas. Jag anser att de åtgärderna är alltför vagt utlovade i propositionen, och av den anledningen yrkar jag bifall till reservationen 1. Därmed ansluter jag mig till motion 2139 av herr Wirtén m.fl. och motion 2134 av fru Hambraeus m.fl. i fråga om själva avslaget. I båda dessa motioner understryks vidare, även om det är olika formuleringar, att — för att citera Svenska naturskyddsföreningen — ”viktigare än att förfina spridningsmetoderna är att få fram brukningsmetoder som gör medlen överflödiga inom jordoch skogsbruk”. Det är i dag omöjligt att göra några mera preciserade yrkanden i denna sak, eftersom det måste ske i samband med budgetbehandlingen. Men jag vill trots detta understryka — och nu citerar jag socialstyrelsens remissyttrande — att ”en alltför stor njugghet från samhällets sida till spörsmålet beträffande spridning av kemiska bekämpningsmedel kan lätt leda till att man av bekvämlighetsskäl griper till dylika medel och att forskningen i fråga om alternativa bekämpningsmetoder hålls nere på en blygsam nivå”. Detta gäller inte bara jordbruket, där det finns helt andra metoder för att hålla växterna fria från skadeangrepp än att använda kemisk bekämpning. Det gäller också skogsbruket. Vidare finns det inte i dag mekaniska röjningsmetoder som kan konkurrera med besprutningen ur snävt ekonomisk synpunkt, men som fru Hambraeus påpekar bör detta vara en anledning att satsa på att ta fram mera lämpliga maskiner. Med all respekt för utskottets ärade ordförande, som naturligtvis vet mycket mer om jordbruk än jag, kan jag ändå inte helt vifta bort de erfarenheter som bl.a. en gammmal skogvaktare i Värmland berättat 85 om. Han har gått i skogen i 50 år och sett hur växtligheten utvecklats där, och han varnar allvarligt för att vissa blomarter kan bli svårt skadade eller rent av utrotade vid besprutning av stora områden utan noggrann kontroll. Svårigheten med flygplansbesprutning är som bekant bl.a. avdriften, som sägs kunna bli en halv kilometer och som gör det omöjligt att låta känsliga områden vara i fred, även om man vill skydda dem. Att jag i detta sammanhang inte yrkar bifall till reservationen 2 utan bara till reservationen 1 beror på att jag inte är övertygad om att det är någon ändamålsenlig kompromiss att låta länsstyrelserna överta produktkontrollnämndens ansvar för vilka ämnen som släpps lösa. Jag skulle alltså mycket hellre se att produktkontrollnämnden har sitt fulla ansvar och att vi får en annan proposition där samtliga skyddsåtgärder som utredningen har föreslagit blir definitivt gällande överallt. Det väsentliga är att förbudet mot besprutning från luften inte tas bort innan vi fått klara besked om vilka säkerhetsåtgärder som skall kringgärda det, så att man har möjlighet att bedöma i vilken mån alla de platser, där eventuell flygbesprutning då skulle vidtas, är skyddade vad gäller människor, djur och sådana växter som man icke önskar skada. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen 1.

Herr talman! Jordbruksministern fällde här ett yttrande som jag försöker uppfatta som lugnande. Han sade att i realiteten ändras ingenting genom det som nu skall beslutas, om utskottets skrivning går igenom. Herr Israelsson har sagt — och jag håller med honom om det — att det inte är så stor skillnad i fråga om skrivningarna, förutom att de mynnar ut i olika yrkanden. Att jag tar till orda här beror delvis på att jag vistas ganska mycket i skogen — det har jag gjort ända sedan jag var barn — och har stort intresse för skogen, för dess flora och fauna. Jag bor i en skogsbygd, och i en sådan är jag också uppvuxen. Jag har sett att metoderna för att ta vara på skogen och sköta den har förändrats oerhört. Men jag tror inte att man riktigt har bevis för att det nya brukningssättet, vad som sker i fråga om gödsling och annat, är ofarligt, utan jag tror att det kan vara skadligt. Vad sker egentligen med djuren och blommorna, vad sker med oss människor som vistas där? Jag håller med den tunga remissinstans som säger att det behövs mera forskning här, och nu förutsätts ju också i betänkandet att det skall ske forskning. Men varför är det så bråttom med upphävandet av en lag som är så pass ny? Jag håller också med socialstyrelsen som säger att det psykologiskt kan vara skadligt med spridning från luften. Jag har under årens lopp varit i bygder på olika håll där man sett flygmaskiner som gått upp för att gödsla. Folk har först undrat vad det varit för konstigt föremål som farit över ett berg eller över en skogstrakt, och sedan har jag märkt vilken oro som kan uppstå hos människorna, även hos sådana som inte utan vidare säger att det här ger upphov till cancer, vi får dåliga bär Nr 95 Osv: Torsdagen den Jag tror att den här metoden skrämmer många människor i onödan. 29 maj 1975 Och på frågan, om detta spridande av gifter behövs, svarar jag nej. De flesta svarar naturligtvis ja. Men ändrar man frågan till att gälla om Förbud mot ifall spridningen är nödvändig, så påstår jag att det måste finnas möj = spridning av ligheter att ersätta giftspridningen med någonting annat. Vården av mar = bekämpningsmedel kerna — den blir kanske dyrare — är viktig, vi kan sköta markerna på från luften ett sådant sätt att det mesta av giftspridningen inte behövs. Nu är det ju meningen att de farligaste gifterna inte skall spridas, och jag hoppas verkligen att man kan känna sig lugnad av det som står i betänkandet. Men jag har gått upp i talarstolen närmast därför att jag tillsammans med herr Carlsson i Vikmanshyttan och herr Sellgren väckt en motion som gäller särskilt samernas intressen. Samerna själva säger att i propositionen tänker man bara på skogsbruket och tillgodoser bara det — samernas syn på saken har inte alls beaktats. Vi har skrivit i motionen att man går lätt förbi vad samerna sagt, och det står jag för. Men nu har både utskottsmajoriteten och de som avgivet reservationen 1 gjort en ganska bra skrivning och sagt att man skall beakta särskilt samernas intressen, eftersom rennäringen är en näring som inte kan ersättas av någonting annat. Jag är tacksam för detta. Både på s. 8 och s. 11 i betänkandet förekommer ordet förutsätter - man förutsätter att företrädare för samerna skall höras. Jag vill understryka ordet förutsätter. Jag råkar ju bo i Norrland och har ända sedan barndomen, utan att direkt vara bekant med samerna, träffat dem — särskilt under senaste 15-20 åren. Jag vet att det förekommer otålighet och irritation över att man i fråga efter fråga liksom bara i sista hand går till samerna och ibland alldeles glömmer bort dem tills de själva efter hand klagar. Därför hoppas jag att ordet förutsätter verkligen är någonting som beaktas i framtiden. Med detta — som kanske inte har hört så mycket till saken — vill jag i alla fall deklarera att trots att vi i motionen yrkar på en speciell lagstiftning just för samernas område, så är jag i dag beredd att stödja reservationen 1.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att förklara varför jag inte anslutit mig till reservationen 1, trots att jag kan instämma i det mesta av vad som står där. Det är ungefär de åsikter som jag i andra sammanhang brukar föra till torgs. Först och främst är det, som här gång på gång framhållits, spridningsmetoden det gäller och inte åtgärden över huvud taget att bekämpa icke önskvärd växtlighet med kemikalier. Det gäller inte heller valet av preparat, för den saken tillkommer produktkontrollnämnden, som har betydligt större befogenheter än vad namnet antyder. Detta har också redan framförts här. Nämnden skall inte bara kontrollera kemikaliernas verk 87 ningar utan har också till uppgift att utfärda föreskrifter för deras användning. Men att nämnden fått det här uppdraget innebär givetvis inte att riksdagen för alltid skulle ha avhänt sig möjligheterna att ingripa i nämndens verksamhet. Jag anser emellertid inte att propositionen är vad vi skall hänga upp ett sådant ingripande på. Vi får vänta tills vi har sett nämndens tillämpningsföreskrifter för preparatanvändningen. Därmed är inte sagt att vi inte kan ge nämnden några ord med på vägen, när vi ändå har att besluta om en del av det här frågekomplexet. Vad då först samerna och renbeteslanden beträffar, så säger ju utskottet mycket bestämt ifrån att särskilda försiktighetsmått noga måste beaktas och prövas i samråd med samernas företrädare. Vad kan man egentligen mer begära? Jag tycker det är rätt otacksamt att i det avseendet inte gå med utskottet. Då är andra avsnitt betydligt vagare. Vad är t.ex. obligatorisk biologisk värdeprövning av bekämpningsmedel? Det framgår varken av propositionen eller av det betänkande som avlämnats av utredningen om spridning av kemiska medel. Därför har heller inte utskottet i sitt betänkande kunnat förklara saken, utan har nöjt sig med ett uttalande att det skulle ha satt värde på en utförligare kommentar. Den kommentaren kan behövas. Ser man på den biologiska värdeprövningen bara ur humanbiologisk sypunkt? Har man allmänt ekologiska tankegångar? Tänker man på kemikaliernas verkningar på mikroorganismerna eller på örtskiktets vegetation? Experterna är inte helt eniga i frågor om preparatens sidoverkningar. Nu visar för allt i världen jordbruksdepartementets handläggning av den fråga vi diskuterade så häftigt i går, att man ger så många som flyger och far i alla experter, de må vara eniga eller inte. Men frågan må i alla fall ställas: Avser man att i tveksamma fall, när experterna är oeniga, hellre fria än fälla, dvs. hellre förbjuda besprutning än tillåta den? Effekten av en besprutning kan bli katastrofal för de växter, de arter som inte har förmågan att aktivera s.k. sovande knoppar och skjuta stubbskott eller rotskott. Som kanske framgår är det främst ur floristisk synpunkt som jag är orolig. Så länge det gäller rena örter — det talade herr Larsson i Borrby om nyss — är det nog inte så farligt, i varje fall inte för de enhjärtbladiga. Dessa örter förefaller att ganska snart övervinna en besprutnings negativa följder. Litet tveksammare är man på experthåll när det gäller lignoserna, dvs. växter som till större eller mindre del har vedartad stam. Riskerar vi inte att gå för hårt åt tibast, olvon och sådana växter? Bör vi inte vidta särskilda åtgärder för att skydda dessa om vi ger oss in på att bespruta ett område där de finns? Jag är väl inte helt lugnad av utskottets uttalande att det inte bör vara uteslutet att i särskilt känsliga områden införa strängare bestämmelser, men det är fortfarande en sak som har mer med preparatvalet att göra än med spridningsmetoden, och det är ju den senare som propositionen gäller. Jag vill i likhet med reservanterna ha bestämda garantier för att ef Nr 95 fektiva åtgärder vidtas för att minska fiskerna för skadeverkningar Men Torsdagen den vad tjänar det till att kräva sådana garantier för luftbesprutning, så länge 29 maj 1975 markbesprutning är tillåten? Det är dessa tankegångar som fått mig att ansluta mig till utskottets förslag, som är detsamma som propositionens, Förbud mot och som jag härmed yrkar bifall till. spridning av Naturligtvis vore det bra om jordbruksministern, som är här, ville lugna bekämpningsmedel oss genom ett uttalande att han kommer att göra sitt till för att till-— från luften lämpningsföreskrifterna skall, som utskottet betonat, utformas med stort beaktande av de allmänt ekologiska sammanhangen, exempelvis, om jag får göra ett tillägg, genom att föreskriva en översiktlig inventering genom kunniga botanister av områden som man avser att behandla.

Herr talman! Herr Wachtmeister i Johannishus frågar mig om det är avsikten att tillståndsprövningen och den bedömning som skall göras av produktkontrollnämnden också skall ske med beaktande av ekologiska hänsyn och de övriga hänsyn herr Wachtmeister åberopade. Det är självklart min mening att så skall vara fallet. Får jag sedan säga om det inlägg som gjordes av herr Andersson i Storfors, att jag gärna vill vitsorda hans förmodande att man också skall kunna ingripa mot handelsgödselmedel som visar sig ha skadliga miljöeffekter. På den punkten avvaktar vi den utredning som f.. n. pågår inom socialstyrelsen och som väntas bli färdig ungefär vid årsskiftet. Låt mig sluta med några ord till herr Jonasson. Jag inledde den här debatten därför att jag ansåg det vara angeläget att undanröja ett missförstånd som jag upplevde att man på sina håll gjorde sig skyldig till när man sade att förslaget skulle innebära att vi nu skulle frisläppa luftspridning av bekämpningsmedel. Så stiger herr Jonasson upp i talarstolen och säger att han är motståndare till att man frisläpper luftspridning. Om herr Jonasson fortsätter att uttrycka sig på det sättet ute i bygderna får människorna uppfattningen att ett bifall till propositionen innebär att det är fritt fram för luftspridning. Jag vill därför ännu en gång — både för herr Jonassons egen information och med tanke på den information han skall sprida vidare ute i bygderna —- slå fast att riksdagen genom ett beslut enligt propositionens förslag inte alls frisläpper någon luftspridning. I stället lägger man hela bedömningen av, på vilket sätt bekämpningsmedlen skall få spridas, hos produktkontrollnämnden.

Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga. Jag nämnde i mitt första inlägg ingenting om den ekologiska frågan. I lagen om hälsooch miljöfarliga varor sägs det att man skall kunna ingripa mot kemikalier som är skadliga ”för människan eller i miljön”. ”---eller i miljön” tolkar jag så, att man måste ta allmänna ekologiska hänsyn när man tillämpar lagen, och det anser jag vara synnerligen betydelsefullt. Men i dag, när vi skall fatta beslut om att upphäva lagen om förbud mot ett speciellt sätt att sprida bekämpningsmedel, handlar det inte om vilka medel som skall godkännas — det skall produktkontrollnämnden avgöra - utan det handlar om metoderna för spridning. I det läge som vi nu befinner oss anser vi att lagen tills vidare bör finnas kvar. Jordbruksministern sade att det inte är fritt fram för spridning från luften om lagen upphävs. Men om man inte har större planer för att sprida medlen från luften, vilka olägenheter är det då med att ha den kvar?
Herr talman! Jag är ledsen men jag måste rätta också herr Israelsson. Propositionen handlar inte om metoder, utan den handlar om var dessa frågor skall bedömas. Herr Israelsson sade till sist att om luftspridningen är en generell olägenhet, varför skall vi då inte kunna ha lagen kvar? Jag har redan i två tidigare anföranden markerat att det bl.a. beror på att arbetarskyddssynpunkterna visat sig väga så tungt i detta sammanhang att även de bör prövas när man bedömer på vilket sätt spridningen skall ske.
Herr talman! Om arbetarskyddssynpunkterna och arbetsmiljösynpunkterna skall ha relevans förutsätter väl det att man tänker sig att det i större skala skall förekomma luftspridning av bekämpningsmedel t.ex. i skogen. I annat fall skulle ju inte arbetsmiljöfrågorna anses ha en sådan betydelse i detta sammanhang.
Herr talman! Tyvärr måste jag en gång till upprepa att det i propositionen inte görs någon bedömning av i vilken omfattning man skall sprida kemiska bekämpningsmedel. Jag kan vidare ansluta mig till alla dem som har sagt att vi naturligtvis är angelägna om att få fram brukningsmetoder som gör det möjligt för oss att avvara spridningen av kemiska medel. Men eftersom vi vet att det f. n. är på det sättet, att vissa kemiska medel måste användas — eftersom vi hitintills inte har fått fram de alternativa brukningsmetoderna — gäller det att bedöma vilka preparat som kan komma i fråga och på vilket sätt de skall få användas.
Herr talman! Mycket kortfattat: Jag har suttit med i bekämpningsmedelsutredningen, där vi gjorde många och noggranna försök och hade hearings med många experter. Bl. a. gjorde vi försök med spridning från flygplan. Jag tror att många i denna kammare inte kan göra sig en föreställning om med vilken precision man kan utföra spridningen från flygplan. Därför skall jag nu bara kort och gott avge den röstningsförklaringen, att jag icke kommer att rösta med reservationen, utan att jag kommer att följa utskottsmajoriteten och sålunda rösta för utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall begränsa mitt anförande till den del av betänkandet som berör motionen 880 som jag har väckt.

Priserna på jordbruksfastigheter har stigit så kraftigt att det i dag inte är möjligt att köpa en jordbruksfastighet, betala räntorna och därefter skaffa sig en rimlig försörjning på den. Detta är inte möjligt ens om jordbruksfastigheten är av den storleksordning som man brukar kalla rationell. Detta är ett allvarligt bekymmer, framför allt för den unga generationen som skall träda till. Priserna på jordbruksfastigheter står således inte i rimlig proportion till lönsamheten inom näringen. Framför allt gäller detta i de bättre jordbruksbygderna, där fastigheterna tidigast började stiga i pris, men jag tror man kan säga att det i dag är ungefär likadant överallt. Också skogsfastigheterna har stigit kraftigt. Orsakerna härtill är naturligtvis flera. Väsentligen ligger de dock utanför prispolitikens område. Även om en ohämmad och av lönsamhetsskäl ej motiverad storleksrationalisering har haft sin betydelse torde effekten härav inte ha varit särskilt stor. Trycket från denna kategori köpare skulle säkerligen också minska, om lönsamheten i jordbruksdriften kunde så att säga renodlas från övriga komponenter, vilka sammantagna kan ge varierande utslag vid en total bedömning av en fastighetsaffärs lönsamhet beroende på köparens ekonomiska ställning och naturligtvis också beroende på hans skattesituation. De helt avgörande faktorerna för prisbildningen på jordbruksfastigheter ligger således utanför jordbrukspolitikens område. Den starkt inflationistiska utveckling vi har haft är naturligtvis en grundorsak i sammanhanget. Fortsatt inflation och värdestegring gör det ju alldeles särskilt lockande att investera i jord och skog för kapitalstarka köpare som ej behöver omedelbar förräntning på sitt kapital.

Det är klart att denna utveckling har en baksida, ja flera — jag har redan berört en: de unga köparna, som oftast har litet eget kapital, får en förräntning som de inte klarar av. En annan baksida, är den, att taxeringsvärdena på jordbruksfastigheterna stiger. Och taxeringsvärdena är ju ingenting annat än en framskrivning av de fastighetspriser som har betalats. I och med att priserna på försålda fastigheter höjts stiger taxeringsvärdena. Som en följd av detta får också de lantbrukare som fortsätter sin verksamhet utan att ha gjort några sådana affärer en högre förmögenhetsskatt alldeles oförskyllt. Det har stått en debatt kring detta spörsmål under senare tid. De stigande fastighetspriserna har kopplats till frågan om rätten till jordförvärv och till jordförvärvslagen. Det har ställts krav på förändringar i densamma. Dessa krav har varit framgångsrika så till vida att det har tillsatts en utredning som har till uppgift att se över den jordförvärvslag vi nu har. Man löser emellertid inte den här problematiken enbart med ändringar i jordförvärvslagen. Jag är övertygad om att man måste gå fram på olika vägar och att man inte kan förbise skattefrågan. I detta sammanhang måste jag säga att det förvånar mig att min motion har passerat skatteutskottet två gånger och nu jordbruksutskottet en gång. Varför man har växlat utskott vet jag inte. Jag förvånar mig över att ledamöterna i dessa utskott vid utskottsbehandlingen inte på något sätt har noterat vad jag här har påtalat. Det borde framför allt vara ett intresse för de ledamöter — och de är ganska många — som sysslar med jordbruk. De kan inte vara obekanta med förhållandet här.

Alla fullt berättigade krav där det är nödvändigt att någonting görs. Men jag måste än en gång säga att jag är förvånad över att man då helt förbiser vad åtgärder enligt denna motion skulle kunna leda till. Jag har redan sagt att jag inte tror att enbart förändringar i jordförvärvslagen förändrar situationen, oavsett hur man formar lagen. Jag är övertygad om att det är nödvändigt att också angripa skattesidan. Jag förvånar mig även över de utskottsledamöter som kanske mer är att betrakta såsom rena konsumentrepresentanter, för til syvende og sidst kan inte denna utveckling på fastighetsmarknaden fortgå utan att den också påverkar livsmedelspriserna i detta land. Det finns ingen möjlighet att komma förbi detta. Från den utgångspunkten borde det vara ett mycket brett intresse att få en ändring till stånd. Jag skall, herr talman, inte tala mer om detta. Jag har varit föga framgångsrik med min motion vid utskottsbehandlingen. Utskottet säger, att denna fråga kan tas upp när ändringarna i jordförvärvslagen är genomförda. Motionen är behandlad i samband med motioner som rör ändringar i denna lag. Jag förvånar mig över detta resonemang. Om man hade resonerat omvänt, skulle jag ha förstått det. Förändringarna i jordförvärvslagen tar ju tid. Det vore riktigare att genomföra de förändringar på skattesidan som kan ske snabbt. De kan sedan i sin tur ha vissa verkningar under den tid man utreder frågan om förändringar i jordförvärvslagen. Herr talman! Såsom frågan nu ligger till har jag inget yrkande.

Herr talman! Utskottet har i det betänkande som vi nu behandlar enhälligt föreslagit att ett antal motioner och motionsyrkanden som rör förvärv av jordbruksfastigheter skall överlämnas till den förra året tillsatta jordförvärvsutredningen. Samtliga de motioner det här gäller behandlar frågor som nämnda utredning enligt sina direktiv har att pröva. Beträffande en motion, nr 880 av herr Kristiansson, föreslår utskottet att prövningen av de i motionen berörda spörsmålen får anstå i avvaktan på förslagen från jordförvärvsutredningen. Att utskottet inte föreslagit att också den sistnämnda motionen överlämnas till utredningen beror inte på att utskottet funnit de i motionen berörda frågorna vara mindre värda att pröva. Tvärtom. Det är bara så att de förslag att komma till rätta med prisstegringen på jordbruksfastigheter som framläggs i motionen berör allmänna beskattningsprinciper, något som jordförvärvsutredningen varken har i uppgift att behandla eller har möjlighet att pröva. Motionären ifrågasätter själv om man med enbart en jordförvärvslag löser problemet med prisstegringarna på jordbruksfastigheter. Däremot torde det, när utredningens förslag föreligger, ges bättre möjligheter att diskutera prissättningen på jordbruksfastigheter även från de synpunkter som framförs i motionen 880. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Jag skulle bara i samband med diskussionen om de här frågorna vilja anmäla ett faktiskt förhållande som kanske är okänt men som kammaren borde få ta del av. På s. 4 i jordbruksutskottets betänkande återges en uppgift från lantbruksstyrelsen över en specialundersökning som gjorts i Småland om skogsoch sågverksbolagens inköp av skogsmarksfastigheter. Det sägs där att sådana inköp har skett i ganska stor utsträckning men också att många har förhindrats med stöd av jordförvärvslagen. Situationen är helt enkelt den att jordförvärvslagen har givit möjligheter för företag med anknytning till skogen att få tillgång till den erforderliga råvaran genom inköp av vissa lämpliga fastigheter. Men naturligtvis har jordbrukarna i första hand varit tillförsäkrade möjligheten att förbättra arronderingen genom inköp av marken. Att sågverksindustrin har varit så angelägen om att köpa skogsmarksfastigheter beror ju på att man har varit ytterst osäker i fråga om möjligheterna att få den råvara som man har behövt. Sågverksoch skogsindustrin har inte haft egna skogstillgångar utan har varit beroende av de kooperativa organisationer som finns i vårt land, framför allt i södra Sverige. Har ett sågverksföretag byggts upp med ansvar för åtskilliga människor, kanske ett hundratal, måste sågverksägaren också veta att det finns tillgång till råvara så att han kan bedriva sin verksamhet. Detta har ofta varit bakgrunden till att företagen i en god konjunktur har försökt att förse sig med råvara genom markköp. Det har jag personligen tyckt vara en riktig och anständig form för att klara råvarutillgången och de anställdas möjligheter till tryggad sysselsättning. I dag är läget något annorlunda därför att sågverksindustrin arbetar under besvärliga förhållanden. Jag hoppas emellertid att det även efter den förändring som avses komma att ske skall vara möjligt att lösa råvaruproblemet på samma sätt som hittills för denna synnerligen viktiga inlandsindustri.
Herr talman! Jag skall inte dra i gång en längre debatt om jordförvärvslagen. Jag begärde ordet för att replikera herr Hedström. Jag kunde gå förbi herr Lothigius, men eftersom jag kom upp direkt efter hans anförande vill jag ändå säga att jag inte är alldeles övertygad om att det funnits verkliga sakskäl för de mycket stora förvärv av framför allt skogsmark som ifrågavarande industrier gjort. Det blir inte mer råvara i landet genom sådana köp, i varje fall inte om man skall driva ett uthålligt skogsbruk. Jag begärde ordet för att ställa en direkt fråga till herr Hedström: Vad har det egentligen varit för motiv som gjort att man inte kunde låta denna motion följa med de andra motionerna till jordförvärvslagutredningen? Såvitt jag har mig bekant är det ingenting i direktiven som hindrar att utredningen hade fått se över också det här fältet. Det måste vara andra skäl till att man inte velat överlämna motionen till utredningen. Jag säger ännu en gång att denna fråga är så enkel att lösa att man kunde ha gjort det med förtur och låtit beslutet ha sina verkningar under de år — för det blir sannolikt flera år — som jordförvärvslagutredningen fortsätter att arbeta med revideringen av lagen. Här är läget sådant att det är nödvändigt med åtgärder snart.
Herr talman! På herr Kristianssons fråga vill jag svara att, som jag redan sagt i mitt tidigare inlägg, vi i jordbruksutskottet betraktade denna fråga mera såsom varande av skatteteknisk natur. Det var den omständigheten som gjorde att vi inte ville hänvisa motionen till den arbetande jordförvärvslagutredningen. Jag vill inte meddela någon uppfattning om hur snart denna utredning kan avlämna sitt betänkande. Men det är ju en allmän förhoppning —- åtminstone hoppas jag det — att det med det snaraste skall kunna framläggas i varje fall sådana delförslag som tar upp de problem som herr Kristiansson berört i sin motion.
Herr talman! Om jordbruksutskottet bedömde frågan vara av den art att den inte låg inom utskottets kompetensområde, kunde man ju rimligen ha medverkat till att få den överförd till skatteutskottet.

Herr talman! I det här föreliggande betänkandet behandlas ett ärende som jag skulle kunna betekna som jordbruksutskottets lilla följetong. Det är nu fjärde året i följd som utskottet har haft att behandla motioner angående ökad kontroll av importerade vegetabilier. Jag är givetvis helt övertygad om att kammarens ledamöter har läst betänkandet, men jag tillåter mig ändå, herr talman, att ta kammarens tid i anspråk för en liten resumé över ärendets behandling föregående år. År 1972 väckte jag och några partikamrater en motion där vi påpekade de betydande risker som fanns för att partier av frukt och grönsaker innehållande otillåtet höga bekämpningsmedelsrester infördes till Sverige. Vi ansåg att en skärpt kontroll borde komma till stånd och att en förbättring på området var nödvändig såväl ur folkhälsosynpunkt som ur den synpunkten att det skulle råda rättvisa gentemot de svenska odlarna. Motionen lämnades utan åtgärd.

Ingenting, såvitt jag kunnat finna. Kontrollen förblev liksom tidigare en högst bristfällig stickprovskontroll. Därför åter kom, helt naturligt, centern med motioner i frågan till 1973 års riksdag. Detta år förelåg även en motion från annat parti, som liksom vi ansåg att förhållandena var otillfredsställande och att åtgärder som syftade till en förbättring borde vidtagas så att de i livsmedelslagen uppställda kraven verkligen uppfylldes.

Reservanterna ansåg det i hög grad angeläget att Kungl. Maj:t snarast vidtog åtgärder för att få till stånd kontroll av här angiven art. Det var faktiskt nära att reservationen vunnit vid voteringen. Röstsiffrorna blev 158-154. Tre ledamöter avstod från att rösta. Då skall vi komma ihåg att ställningen i kammaren den gången inte var 175-175. Slutsatsen måste alltså bli att reservationen erhöll stöd från endera socialdemokraterna eller vpk. Jag hoppas att de som då, 1973, stödde oss även skall göra det i dag när det gäller den nu föreliggande reservationen. Tiden gick och några förbättringar av kontrollen inträffade inte. Följaktligen återkom motionärerna 1974. Vid behandlingen i utskottet försäkrade då de socialdemokratiska ledamöterna att nu var verkligen något på gång. Utskottets betänkande 1974:28 är en intressant läsning. På s. 2 står följande: ”Vid föregående års riksdagsbehandling av hithörande frågor upplystes att livsmedelsverket höll på med att utarbeta förslag till bestämmelser om importkontroll av i princip alla livsmedelsprodukter, däribland alltså även frukt, bär och grönsaker och andra vegetabilier. Livsmedelsverket har numera framlagt förslag i ämnet.

Sådant godkännande får ej meddelas förrän verket genom undersökning i ursprungslandet eller på annat tillförlitligt sätt inhämtat kännedom om landets livsmedelsbestämmelser, livsmedelskontroll och produktionsförhållanden. Närmare föreskrifter för tillämpningen av ifrågavarande kungörelse skall meddelas av livsmedelsverket.” ”Utskottet vill uttrycka sin tillfredsställelse med att bestämmelser nu utfärdats som i princip medger likartad behandling av alla livsmedel, när det gäller kontroll av införseln till Sverige. Enligt utskottets uppfattning ger i övrigt vad i ärendet utretts vid handen att syftet med nu behandlade motioner och motionsyrkanden i allt väsentligt kommer att bli tillgodosett utan någon särskild framställning från riksdagens sida.” Därmed ansågs motionerna besvarade. Vi motionärer var då tillfredsställda med skrivningen. Den måste ju anses vara — om än i indirekt form — ett bifall till motionerna. Besvikelsen blev därför stor när livsmedelsverkets tillämpningsbestämmelser förelåg. Däri stadgas beträffande kontroll för införsel av livsmedel, att för hela det stora sortimentet av vegetabilier erfordras fortfarande endast ett generellt införseltillstånd — och därmed bara en stickprovskontroll. Det skall medges att stickproven har ökat under de gångna åren, men det har även importen. I det nu föreliggande betänkandet säger utskottet att ca 4 000 prov har analyserats och att av dessa 20 visade giftmedelsrester som översteg godtagbar toleransgräns. Under månaderna januari t.o.m. oktober 1974 importerades dock till Sverige 282 500 ton färska frukter och bär. Medtar man även torkade, frysta, konserverade eller i övrigt beredda frukter, kommer man upp till 362 300 ton. Under samma tid uppgick importen av grönsaker, konserverna medräknade, till 193 600 ton. Alltså togs ca 4 000 prov på 555 900 ton importerade vegetabilier. Kommentarer torde vara överflödiga när man ställer dessa siffror i relation till varandra. Dessutom säger utskottet ingenting om huruvida dessa prov togs på enbart importvarorna. Prover tas även på svenskodlade produkter, vilket f. ö. är helt befogat. I sammanhanget kan nämnas att i Malmö och Helsingborg tas prover ute i odlingarna och att odlaren icke underrättas i förväg om när kontrollant skall komma. Denna provtagning sker i samarbete med livsmedelsverket. Jag kan ha förståelse för de svårigheter som livsmedelsverket kan ha att på ett för konsumenterna tillfredsställande sätt klara av kontrollen av importprodukterna. Vi reservanter föreslår därför att ansvarig myndighet i ursprungsländerna kontrollerar och utfärdar intyg angående giftmedelsrester, så att resultatet av undersökningen föreligger innan varorna når Sverige. Det måste anses som i hög grad angeläget att regeringen och livsmedelsverket snarast vidtar erforderliga åtgärder för att få till stånd en likvärdig kontroll av importerade och svenskodlade vegetabilier. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Det är något förvånande att det behöver råda någon meningsskiljaktighet i det ärende kammaren nu behandlar. Som framgår av utskottets betänkande är det inte någon ny fråga för kammarens ledamöter. Frågan om hur kontrollen av importen av vegetabilier, särskilt grönsaker, skall göras så effektiv som möjligt har diskuterats här upprepade gånger. Senast förra året uttryckte riksdagen sin tillfredsställelse med att en kungörelse då utfärdats, som i princip medger en likartad behandling av alla livsmedel när det gäller kontrollen av införseln till Sverige. Någon särskild åtgärd ansåg riksdagen inte behövlig med anledning av då väckt motion i frågan. Sedan förra gången riksdagen behandlade frågan har det nya skett, att livsmedelsverket i november 1974 utfärdat tillämpningsföreskrifter rörande införseln av livsmedel, inberäknat vegetabilier. Utskottsmajoriteten har för sin del funnit att nu gällande bestämmelser i princip medger en sådan likvärdig behandling av importerade och inhemska vegetabilier som åsyftas med motionen. Vid kontakt med livsmedelsverket har också verket bekräftat att ett riktmärke varit att det blir en så långt möjligt likartad behandling av varorna i nu förevarande avseende. Detta innebär givetvis inte att kontrollåtgärderna rent tekniskt alltid behöver utföras på samma sätt eller i samma utsträckning för varor från olika ursprungsländer. Enligt livsmedelsverkets uppfattning motsvarar dock nu föreskriven ordning vad som rimligen kan anses motiverat från hälsoeller näringssynpunkt. Som redovisas i betänkandet har livsmedelsverket anförtrotts uppgiften att föreskriva de villkor för kontroll av införsel till riket av livsmedel som från hälsooch näringssynpunkt är påkallade. Någon anledning till anmärkning mot det sätt på vilket livsmedelsverket hittills löst sin uppgift när det gäller kontroll av förekomst av bekämpningsmedel i importerade vegetabilier föreligger inte. Som sägs i betänkandet delar utskottsmajoriteten självfallet motionärernas intresse av att bättre kontrollmöjligheter i nu förevarande hänseende tillskapas i de länder med vilka Sverige har handelsutbyte. Detta bör dock snarare åstadkommas genom att man söker uppnå överenskommelser härom inom ramen för de internationella organisationernas verksamhet på hithörande områden, exempelvis inom FAO och OECD. Utskottet har förutsatt att regeringen och statens livsmedelsverk har sin uppmärksamhet riktad på frågan och vidtar de åtgärder som kan befinnas påkallade. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Hedström säger att vi är eniga i utskottet och att utskottsmajoriteten delar motionärernas intresse av bättre kontrollmöjligheter. Det är nu fjärde gången som jag här påpekar att utskottsmajoriteten delar motionärernas syn på förbättrad kontroll. Trots alla dessa positiva uttalanden har frågan inte kommit ett enda steg närmare en godtagbar lösning. Skulle det verkligen ha inneburit så stor självövervinnelse att bifalla motionerna, om vi var eniga? Skulle vi då behöva vänta och ha utskottsbehandling i fyra år?
Herr talman! Det skulle vara frestande att gå in på en längre utläggning angående de riktlinjer som livsmedelsverket har att arbeta efter. Jag har i min hand en förteckning från livsmedelsverket över varuslag som omfattas av bestämmelserna i tillämpningskungörelsen om kontroll vid införsel av livsmedel. Jag har också en förteckning över införselorter för köttvaror. Det framgår att det är en sådan oerhörd massa ting som införs i detta land att det inte är så enkelt som man vill göra gällande att bedriva en verkligt fullständig kontroll. Det är frestande att räkna upp några av de olika sakerna. Jag vill nämna att förteckningen i fråga om köttvaror omfattar t.ex. svinkött, ej innehållande kött, och fjäderfäfett, ej utsmält, utpressat eller extraherat med lösningsmedel. Förteckningen omfattar tarmar, blåsor och magar av djur — andra än fiskar — hela eller delar därav, djurblod, ister, annat svinfett och fjäderfäfett, fetter av nötkreatur, får eller getter, konstister m.m., m.m. I förteckningen över orter som har godkänts i samråd med generaltullstyrelsen och där införsel och kontroll får företas, läser jag till min glädje att Stockholm kan jämföras med min hemort Harads som en sådan godkänd ort.
Herr talman! Herr Hedström talar om livsmedelsverkets tillämpningsbestämmelser. Dem har även jag, och det är riktigt att för köttvaror, ägg och äggprodukter, glass och glassmassa, kakaopulver och t.o.m. vatten är det ganska skärpta bestämmelser. Det är i huvudsak bara vegetabilierna som får införas enligt generellt tillstånd. Efter analys här i Sverige vid stickprovsundersökning tar det i allmänhet ungefär en vecka innan resultatet är klart. Då anser jag att skall det vara någon mening med denna analys, måste den ske innan varorna kommer till Sverige. Herr Hedström måste väl hålla med mig om att det i våra exportländer finns betydligt liberalare bestämmelser för bekämpningsmedel. Där används preparat som är totalförbjudna här i Sverige.

Herr talman! Det är naturligtvis alltid en fråga av stor vikt när riksdagen beslutar att på ett mera genomgripande sätt ändra reglerna för allmänna val. Olika valsystem sätter sin prägel på partisystemet och därmed också på det parlamentariska systemet som helhet i en demokrati, det vet vi. Erfarenheten från andra länder visar oss detta, liksom de förändringar som tid efter annan vidtagits i valsystemet i vårt eget land. Vad man nu kan konstatera är att det proportionella systemet är helt accepterat i vårt land. De krav på en övergång på majoritetsval som tidigare framförts från socialdemokrater och liberaler har i stort sett tystnat, och den rättvisa proportionella valmetod som centern alltid förordat verkar nu vara helt säkrad för överblickbar framtid. Det förslag till vissa förändringar av främst valsystemet i landstingsval som nu föreligger för beslut i riksdagen bekräftar detta. Huvudsyftet med reformen är att säkerställa och förbättra proportionalismen vid fördelning av mandaten mellan de i landstingsvalen konkurrerande partierna. Den tidigare gällande ordningen med helt valkretsbundna mandat har inte varit tillfredsställande härvidlag. Det visar inte minst det senaste valet. Nu får vi även i landstingsvalen ett utjämningssystem som ger de konkurrerande partierna en mandatfördelning som svarar mot röststyrkan i landstingsområdet som helhet. Det är bra. Fördelningsmetoden är liksom i riksdagsvalen försedd med en spärr i botten. Den är avtrappad i jämförelse med vad som gäller för riksdagsvalen. Vid riksdagsvalen har vi en spärr på 4 96, i landstingsvalen blir den nu satt till 3. Det är naturligtvis alltid en avvägning var en sådan här spärr skall sättas för att säkerställa den valda församlingens funktionsduglighet. Jag har inget att invända mot det nu föreliggande förslaget. Det är angeläget, tycker jag, att i sammanhanget understryka att totaleffekten av det nya landstingsvalsystemet är en vidgad proportionalism. Det är också angeläget att understryka att ingen bottenspärr införs i de primärkommunala valen. I flertalet kommuner blir det således den totala röststyrkan som avgör fördelningen. I en del större kommuner måste man av praktiska skäl ha en valkretsindelning. För att minska den spärreffekt som för mycket små partier kan ligga i valkretsindelningen som sådan höjs minimiantalet mandat per valkrets från 10 till 15. Även i denna del är således syftet med reformen en ökad proportionalism. Jag vill gärna understryka att det i konstitutionsutskottet har rått en bred enighet om de nu föreslagna reformerna i stort, vilket väl kommer att gälla också här i kammaren när vi går till beslut. Det är självklart en styrka att beslut i så känsliga frågor som de som berör valsystemet kan träffas utan alltför uppslitande stridigheter och efter överläggningar där olika aspekter kunnat göra sig gällande. I en praktisk och organisatorisk fråga har herr Nordin och jag inte kunnat ansluta oss till utskottsmajoriteten utan avgett en reservation. Det gäller de regler som skall råda för indelningen i landstingsvalkretsar. Huvudprincipen i förslaget är att en landstingsvalkrets skall omfatta en eller flera kommuner. Det är självklart att man skall ha denna huvudprincip. Kommunen är ju den grundläggande lokala indelningsenheten, som också partiorganisation och partiarbete som regel anpassas efter. Några kommuner har så stor folkmängd att det av praktiska skäl är nödvändigt att dela kommunen i två eller, i ett fåtal fall, flera valkretsar. Mot detta har jag ingen invändning. Härutöver finns det i det föreliggande, av konstitutionsutskottets majoritet godtagna förslaget en möjlighet att sammanföra en del av en kommun med annan kommun eller med del eller delar av annan kommun till en landstingsvalkrets. Det är denna indelningsgrund vi reservanter vänder oss mot. Den kommer, om den tillämpas, att medföra att kommungränserna skärs över av indelningen i landstingsvalkretsar på ett sätt som försvårar partiarbetet i allmänhet och särskilt nomineringsförfarandet och som ter sig tämligen förvirrande för allmänheten. Ett viktigt krav på ett valsystem — i alla dess delar — är att det skall vara så enkelt och för gemene man överblickbart som möjligt. Det bör gälla även valkretsindelningen. Nu är det så att vi redan har valkretsar som skär kommungränserna på det sätt som jag här har talat om. Jag har själv direkta erfarenheter av en sådan indelning i det område jag kommer ifrån, och jag vet att den inte är bra. Jag har talat med många som har samma erfarenhet och samma mening. När man nu under alla omständigheter ser över valkretsindelningen över hela landet bör enligt min mening den av mig påtalade varianten utgå. För den skull ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 till konstitutionsutskottets betänkande och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Länge rådde det förhållandet att mandatfördelningen mel lan partierna i riksdagsvalen uppvisade stora olikheter. Det krävdes betydligt flera röster per mandat för ett parti än för ett annat. Genom systemet med utjämningsmandat uppnåddes större rättvisa mellan partier som samlar minst 4 96 av väljarna, men som en skönhetsfläck infördes procentspärren. Helt naturligt uppstod en diskussion rörande systemet för val till landstingsoch primärkommuner, där orättvisor i mandatfördelningen partierna emellan också förekommer. Det är inte helt ovanligt att ett parti måste ha dubbelt så många röster som ett annat för att erhålla mandat exempelvis i landstingsvalen. Förslagen att överföra riksdagsvalets regler till landsting och kommuner mötte stark kritik, eftersom 4-procentsspärren skulle medfört att åtskilliga mandat flyttats över från ett parti till ett annat och att framför allt mindre partier drabbats. Frågan lades därför på is. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi länge hävdat behovet av en översyn av valsystemet i syfte att uppnå större rättvisa vid mandatfördelningen i landsting och kommuner. Vi har dock sagt att detta bör kunna uppnås utan att den odemokratiska spärregeln från riksdagsvalen kommer till tillämpning. Vi vill för övrigt ha bort spärren även i fråga om riksdagsvalen. Det nu framlagda förslaget från regeringen innebär i fråga om landstingsvalen att en spärr vid 3 96 skall tillämpas för mandatfördelningen. Vi avvisar den föreslagna spärren men biträder förslaget om ett system med utjämningsmandat. Det finns enligt vår mening inga skäl att tillämpa en sådan spärr. Skillnaderna i mandatutfall vid det föreslagna systemet med en 3-procentsspärr och ett system med utjämningsmandat utan spärr är inte särskilt stora. Detta talar enligt min mening inte för utan mot införandet av en spärr. Det döljer inte det principiellt tvivelaktiga i att införa spärrar i syfte att röster på mindre partier skall bli orepresenterade. Varje förändring som inträder med det nya valsystemet är en nödvändig konsekvens av att man skall justera tidigare orättvisor partierna emellan. De skäl som brukar åberopas för en spärr i riksdagsvalen saknar relevans i kommunala val. Strängt taget har det inte framförts några hållbara argument för att införa spärrar i kommunala val. Tveksamheten inför förslaget om spärrar kan också avläsas i enskilda motioner, en från folkpartihåll om att inga spärrar skall förekomma och en från moderat håll om en 2-procentsspärr. Det enda utskottet presterar är uttalandet att strävan efter bästa möjliga proportionalitet mellan partierna inte får drivas så långt att andra demokratiska värden kommer i fara. Utskottet talar om partisplittring som kan äventyra de kommunala organens handlingskraft. Det bör därför påpekas att eventuellt förekommande lokala partier vanligtvis inte skulle drabbas av något av de procentalternativ som diskuteras i utredningen. När det gäller valen till primärkommunerna avstår regeringen från att — Nr 95 föreslå småpartispärr, men i gengäld föreslås heller inte något system Torsdagen den med utjämningsmandat. Den enda förändring som där föreslås är ändrade 29 maj 1975 regler för kretsindelning. Alökcorssisg äl sn sh nde Vi menar i vänsterpartiet kommunisterna att ett system med utjäm Nytt valsystem vid ningsmandat men utan småpartispärr bör kunna tillämpas i primärkomlandstingsval, muner så snart dessa indelas i valkretsar. I kommuner där systemet med m.m. valkretsindelning inte tillämpas blir mandatfördelningen — bortsett från den spärreffekt som 1,4-divisorn ger — proportionell. Det finns dock an ledning att förmoda att antalet kommuner som tillämpar kretsindelning skall öka. Anmärkningsvärt är då att regeringen framlägger ett förslag om att lägsta antal mandat i en valkrets skall vara 15.

Inför risken att detta förslag kan komma att fällas har i reservationen alternativt föreslagits, att om regeringens förslag till modell för primärkommunala val antas, skall lägsta antalet mandat i valkrets fastställas till 20 mandat. Det är, herr talman, angeläget att ett valsystem kommer till stånd som undanröjer orättvisorna partierna emellan vid fördelningen av mandaten vid valen till landsting och primärkommuner. Det är dock inte nödvändigt att i ett nytt valsystem införa den odemokratiska procentspärren. Det system som vi förordar i vpk-motionen skulle skapa rättvisa i mandatfördelningen, och partierna skulle erhålla mandat i förhållande till röstunderlaget. Väljarna skulle bli representerade i förhållande till sin styrka. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2, som jag har fogat till konstitutionsutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Vad är långtgående partisplittring — som herr Johansson i Trollhättan här talar om — och kommer man till rätta med den genom den föreslagna spärregeln? Om det uppträder två eller tre lokala partier, med de mest lokala namn som brukar användas, och dessa partier kommer över 3 96 vardera, så är väl det också en partisplittring. Man kommer alltså inte till rätta med det som man brukar anmäla som ett bekymmer på det kommunala planet. De tillfälligt uppdykande partierna samlar ju ofta en betydande del av väljarna, det visar utredningens eget material. Därför är det troligare att en sådan spärr kan inverka på riksomfattande partier. Men den väsentligaste invändningen är att spärren leder till att väljare kan bli orepresenterade, och det är därför jag menar att den är odemokratisk. Jag har inte uttalat någon förståelse för spärrarna i riksdagsvalet. Det borde klart ha framgått. Jag har sagt att inte ens de argument som brukar åberopas för att ha spärrar i riksdagsval är användbara när det gäller de kommunala sammanhangen, därför att i kommuner och landsting förekommer samregerande i större eller mindre utsträckning. Så till frågan om valkretsarnas storlek. Nu presenteras det ett nytt valsystem med delvis nya regler för indelning i kretsar. Detta kommer uppenbarligen att leda till att man i kommunerna ser över sin kretsindelning, och jag tror vi skall räkna med att betydligt fler än det 70-tal kommuner som tillämpade kretsindelning i det senaste valet kommer att ha sådan indelning i följande val. Säkerligen kommer man då också att snegla på de bestämmelser som gäller för hur stor valkretsen bör vara. Därför tror jag att många nya kommuner som indelas i kretsar kommer att hålla sig kring dessa 15 mandat. Jag tycker det är helt orimligt med ett förslag som så att säga släpar efter i förhållande till den praxis som redan nu tillämpas, och därför hade det varit rimligt att förslaget hade legat vid åtminstone 20 mandat.

Herr talman! Jag är mycket förvånad över att herr Johansson i Trollhättan och utskottet här drar in proportionalitetsaspekten som ett skäl mot herr Nordins och min reservation. I kommunalvalskommitténs betänkande — och i den kommittén har man räknat på de här sakerna mycket ingående — finns ingenting sagt om att en kommungränsskärande valkretsindelning skulle vara motiverad från proportionalitetssynpunkt. Inte heller i propositionen finns det något om detta. Det är något som utskottsmajoriteten har hittat på. I kommunalvalskommitténs betänkande framhålls i stället ideligen att den grundläggande finessen med det system man förordar är just att valkretsindelningen upphör att ha politisk betydelse. Så här skriver kommittén på s. 44 i betänkandet: ”I och med att valkretsindelningsfrågan upphör att vara politiskt betydelsefull, kan indelningen göras under hänsynstagande till vad som från valtekniska, partiorganisatoriska och liknande synpunkter är lämpligt ——--.” I propositionen på s. 56 ansluter sig kommunministern oreserverat till kommitténs resonemang på denna punkt. Jag citerar: ”Kravet på proportionalitet mellan partierna tillgodoses. Mandatfördelningen påverkas inte av det sätt på vilket valkretsindelningen görs.” Kommunministern tillägger: ”Jag finner detta vara av stort värde.” Men vad kommittéen efter ingående studium kommit fram till och vad kommunministern också efter sin prövning kommit fram till och till yttermera visso och med all rätt framhåller vara av stort värde, det underkände alltså herr Johansson i Trollhättan och utskottsmajoriteten. Dess bättre har inte den fråga som herr Nordin och jag har tagit upp den koppling till proportionalismen som man har velat hävda. Det är en praktisk-organisatorisk fråga, och där har vi — som framgått av debatten - en annan mening än utskottsmajoriteten.

Herr talman! Herr Johanssons i Trollhättan uttalande innebär ju att han underkänner vad kommunministern skriver på s. 56 i propositionen där det står att mandatfördelningen inte påverkas av det sätt på vilket valkretsindelningen görs. Det är i och för sig ganska allvarligt om det skulle förhålla sig på det sättet, eftersom det ju är en av grundtankarna bakom hela denna reform, att frågan om valkretsindelningen inte på förhand skall kunna användas som ett sätt att manipulera det slutliga valresultatet. Här föreligger ett förslag som inte motiveras.

Herr talman! Vad vinner man, herr Johansson i Trollhättan, på att försvåra för ett mindre, riksomfattande parti med politiskt program att hävda sig i de kommunala valen, när man samtidigt bommar på de tillfälligt förekommande partibildningar som kan dyka upp i det kommunala sammanhanget. Om lokala partier uppträder så bör de naturligtvis ha samma möjligheter att bli representerade som andra partier. Det vill jag nog betona. Även sådana partibildningar är uttryck för opinioner som finns på det kommunala planet och kan vara en utmaning för oss i de etablerade partierna att vi inte förmått motsvara förväntningarna. Men huvudfrågan gäller ju att dessa problem inte skall lösas genom spärrar. De får ändå den effekten att vissa delar av väljarkåren blir orepresenterad. Den största genomslagskraften har naturligtvis sådana spärrar i riksdagsvalen — det har vi påpekat i andra sammanhang — där ända upp till 200 000 väljare som stödjer ett parti kan bli orepresenterade på grund av spärren. Så stor effekt får den naturligtvis inte på det lokala planet, men spärrar som sådana är en dålig lösning på problemen.